Fru talman! Det båtar föga att argumentera för en motion som ett enigt utskott har avstyrkt, men det är ju så med oss motionärer att vi tror att vissa synpunkter inte beaktats i tillräcklig omfattning vid behandlingen av våra motioner. Visserligen anser jag såsom herr Wennerfors att utskottet ändå har skrivit rätt positivt om vår motion nr 1166. Man har förstått att de aspekter som har tagits upp behöver prövas, men man har inte gått med på att frågan skulle överlämnas till bygglagutredningen och att kontakt skulle tas med utredningen om den kommunala demokratin. Samtidigt vill jag emellertid påstå att utskottet i sin argumentering i väsentliga delar går vid sidan om kraven i motionen. Det är bra att i bygglagstiftningen finns föreskrifter om samråd och information och att denna fråga under senare år har ägnats ökande uppmärksamhet. I verkligheten vet vi dock att detta samråd inte fungerar särskilt bra. Men det är inte heller detta den här motionen handlar om. Den handlar om enskilda människors möjlighet att hävda sin rätt även när detta samråd fungerar som det skall. Bygglagstiftningen är mycket komplicerad och planeringsproceduren mycket omständlig. Det är inte lätt för enskilda människor som sommarstugeägare och lantbrukare eller för representanter för t.ex. villaägarföreningar att hitta rätt i denna djungel av paragrafer eller veta när man kan ingripa i en komplicerad planeringsprocedur. Saken förenklas minsann inte av att den som närmast skall tillhandahålla den information som den enskilde behöver ofta är motparten i den intressekonflikt man befinner sig i, nämligen planeringsorganet. Verkligheten är inte så bra att det här fungerar friktionsfritt. Vi framhåller i början av vår motion att den rättshjälpsinstitution som nu finns är betydelsefull men inte till fyllest. Den kan inte tillämpas i dessa fall. Vi framhåller bl.a.: ”Rättstrygghet och rättsskydd är emellertid inte enbart en fråga om möjligheter att vid uppkomna rättstvister få sakkunnig hjälp till skäliga priser. I rättsskyddsbegreppet måste också inbegripas ett tillgodoseende av medborgarnas naturliga behov av information om och inflytande över förestående samhälleliga åtgärder, vilkas konsekvenser i olika avseenden påverkar den enskildes rättsställning. — — — Upprättande av stadsplaner, utformning av kommunöversikter eller utläggning av olika sorters förordnanden sker ofta på ett sådant sätt att allmänhet och särskilt de därav berörda får kännedom om åtgärdernas konsekvenser först på ett stadium då möjligheterna till påverkan är starkt begränsade.” Den enskilde känner sig i sådana här frågor mycket hjälplös och får lätt en känsla av rättsosäkerhet. Ett sätt att lösa dessa problem skulle vara att man ställde sakägarombud till allmänhetens förfogande. Det kunde t.ex. ske inom ramen för den allmänna rättshjälpen. Genom sitt juridiska kunnande och sin obundna ställning skulle de kunna tillförsäkra enskilda medborgare ett bättre inflytande i skilda planeringsaktiviteter och därigenom skapa förutsättningar för en ökad rättssäkerhet. Utskottet hänvisar i sin skrivning till att dessa frågor skall behandlas av bygglagutredningen, och jag skall givetvis ta del av de resultat den kommer fram till. Jag finner ändå att det hade varit motiverat att sända över motionen till denna utredning. Men det finns ju möjlighet att när utredningens förslag framlagts och proposition skall skrivas med anledning därav ta upp dessa problem, om de då inte redan blivit uppmärksammade,

Fru talman! I motionen 260 lämnas en dramatisk beskrivning av hur det kan bli när ett markområde exploateras för bebyggelse, och det har naturligtvis förekommit många skrämmande sådana exempel främst i områden kring de större städerna. Det har varit bostadsbrist, och planeringen har genomförts under tidsnöd. Byggföretagen har ofta haft fria händer vid byggandet, och det har självfallet varit enklare för dem att använda de stora maskinerna i byggnadsverksamheten och då först ta bort alla träd inom byggområdet. Den som bygger behöver ju inte tänka på de framtida konsekvenserna. Ibland behöver vederbörande inte heller medverka till att, som ofta sker, med konstlade medel åstadkomma en ny grönska. Om detta råder inte alls några delade meningar i utskottet. Jag tycker också, herr Wennerfors, att vi i utskottet mycket positivt uttalat oss för att det inte skall vara på detta sätt. Naturligtvis kan man också ge kommunerna underbetyg när sådant här sker. Men steget är ändå, herr Wennerfors, ganska långt till att genom nya lagregler föreskriva vilken sakkunskap byggnadsnämnderna skall ha. Herr Wennerfors talar litet svepande om ekologi, men ekologin är en sammanfattning av kunskaper inom en mångfald vetenskapliga specialiteter, och man kan knappast ha företrädare för alla dem inom den kommunla organisationen. Utskottet tar ändå för givet att byggnadsnämnderna numera anlitar den sakkunskap som är nödvändig på planeringsstadiet. Jag tror också att om politikerna eftersätter kraven på den här punkten, kommer människorna i grannskapet till de nya bostadsområdena att övervaka att man inte gör sådana övergrepp mot naturen som beskrivs i motionen. Här kommer jag automatiskt in på motionen 1166 av herr Johansson i Växjö m.fl., som gäller den enskilda personens möjligheter att följa och påverka arbetet i planfrågor inom kommunerna. Situationen är svår för den enskilde, och det är också svårt för kommunerna att finna rätta vägar. Jag kan inte hålla med motionärerna om att har en plan varit utställd före antagandet har man haft tillfälle till anmärkningar, och då har man också haft möjligheter att påverka som kan anses tillräckliga. Jag anser inte att detta är tillräckligt. Att läsa stadsplaner är besvärligt, och kan man det är det ändå i det sena skedet mycket svårt att få till stånd några större ändringar. Medinflytande och möjligheten till påverkan vid planeringen måste komma in mycket tidigare. Statens planverk har i olika sammanhang för kommunerna pekat på behovet av vidgad insyn i planarbetet. Jag är övertygad om att de allra flesta kommuner, för att inte säga alla, numera är positiva till detta, Det gäller då att hitta de rätta formerna. Motionens yrkande är att bygglagutredningen skall få tilläggsdirektiv som går ut på att enskilda personer skall kunna medverka i planfrågor. Vi har inte kunnat tillmötesgå det kravet, eftersom det redan är tillgodosett i de direktiv som bygglagutredningen har. Om jag inte är fel underrättad kommer det också förslag från bygglagutredningen i den här delen ganska snart, troligtvis före sommaren. Motionärerna pekar även på det underläge som den enskilde — t.ex. en sommarstugeägare eller jordbrukare — kan hamna i när kommunen gör upp planer. De har inget yrkande som visar vad de egentligen önskar på den punkten, men i motionens text nämner de bl a. förslaget om kommunala sakägarombud.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
Fru talman! Jag uppfattar det som mycket positivt när civilutskottets värderade ordförande säger att det inte är tillräckligt med att en plan är utställd för att man skall vara belåten med insynen. Det kan vara riktigt att vi har tagit litet lätt på den saken, men det är just innan planen är utställd som vi vill ha insyn och möjlighet att påverka den. Den möjligheten har man inte i dag, utan ofta står vederbörande inför fullbordat faktum den dag då planen är utställd. Naturligtvis kan då ersättning för mark och t.o.m. rättshjälp komma i fråga, men just i förberedelsearbetet är — som också civilutskottets ordförande påpekade — möjligheten till påverkan minimal. Jag hoppas verkligen att bygglagutredningen skall se till, att även de här problemen blir lösta. Kanske får jag ställa en fråga till fru Olsson i Hölö. Utskottet säger i sitt betänkande att det hoppas att bygglagutredningens förslag skall ge möjligheter att eliminera de här olägenheterna. Vidare säger utskottet: ”Vad motionärerna särskilt anfört om kommunala sakägarombud får därvid bedömas bland andra möjliga alternativ och med hänsyn tagen även till i vilken omfattning den allmänna rättshjälpen kan tillgodose motionärernas syften.” Jag begär naturligtvis inte att fru Olsson i Hölö nu skall veta vilka åtgärder som betänkandet kan innehålla, men man har kanske i utskottet något resonerat om vad man skulle tänka sig i stället för sakägarombud.
Fru talman! Motionärerna har ju anvisat några vägar som man kan gå. Vi har helt naturligt, när detta är föremål för utredning, inte diskuterat möjliga vägar. Men utredningarna kan givetvis ha flera förslag, och därför har vi den här skrivningen.

Fru talman! Motionen 910, som jag har att svara för, innehåller två yrkanden. I det första föreslår vi att föreskriften i 42 a § byggnadsstadgan om bl, a. offentliga lokalers tillgänglighet för handikappade skall vara bindande och inte som för närvarande inskränkas av en intagen hänvisning till skälighetsprövning. Efter vad jag har kunnat utläsa ur betänkandet är utskottet av samma uppfattning, så jag skall inte orda mer om den frågan. Det andra yrkandet i vår motion, som syftar till att bostäder generellt skall anpassas för handikappade, har däremot inte accepterats av utskottet, och det beklagas. Vi menar att den handikappades förflyttningsmöjligheter måste sättas in i ett större sammanhang och omfatta samhället i dess helhet. En allvarlig begränsning i målsättningen i dag är att personer som använder rullstol endast kan komma in i porten till ett flerfamiljshus samt förflytta sig fram till en hiss, där sådan finns, och det är som alla förstår inte Nr 34 tillräckligt. Onsdagen den Den handikappades integrering i den allmänna gemenskapen är bl.a. mars 1974 beroende av bostädernas tillgänglighet. Byggnadsstadgan bör därför ändras till att omfatta inte bara entrén utan också bostadshuset i övrigt. Handikapputredningen har också tidigare ställt ett sådant krav i samband med ett betänkande om anpassningsbidrag. Utskottet har inte närmare motiverat sitt ställningstagande på den här punkten. Jag antar att man bygger sitt avstyrkande på tron att en byggnation efter den här målsättningen skulle bli alltför kostsam. Då vill jag ta utskottet ur den villfarelsen och åberopa ett sakkunnigutlåtande från bostadsstyrelsens tekniska byrå, som menar att en anpassning av bostädernas utformning till handikappades grundkrav, nämligen att kunna besöka andras bostäder, icke kommer att medföra någon kostnadsfördyring av betydelse för hyressättningen. Snarare är det så att de allmänna standardkraven från konsumenthåll på t.ex. rymligare våtoch förvaringsutrymmen sammanfaller med handikappades krav. Jag får för dagen nöja mig med den halva segern och ber att få återkomma till den senare frågan. Men låt mig också säga några ord om motionen 1577, som Jan Bergqvist och jag har undertecknat. Den tar upp krav om att enskild handikappad och vissa intresseorganisationer, såsom handikappförening och fackförening, skall ges besvärsrätt då det gäller 42 a § byggnadsstadgan. Det finns i dag färska exempel på att handikappnormerna inte alltid följs, och i sådana fall bör en reaktion få komma fram. Besvärsrätten är i allt väsentligt förbehållen markägare och grannar. När det gäller offentliga byggnader finns det alltså ingen möjlighet för enskilda människor eller föreningar att klaga, därest kommunen inte följer bestämmelserna. Jag hoppas att man i det pågående utredningsarbetet, som utskottet har åberopat, tar upp frågan och även löser den på det sätt som utskottet förordar i sitt yttrande.

Fru talman! Det är ju alldeles uppenbart att vi inom utskottet funnit att dagens bestämmelser på detta område inte är tillräckliga, och det är därför som vi föreslår att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna att man bör lägga fast en högre ambitionsnivå. Herr Nilsson i Kristianstad tog upp kraven på en vidgning av handikappanpassningen. Vi har skrivit att detta får prövas löpande, och vi har då även haft kostnadsaspekten med. Det är ju glädjande att nu höra att en sådan anpassning inte skulle kosta mer. Är det på det sättet måste det vara genska enkelt att åstadkomma en lösning. Vad beträffar frågan om överklaganderätt har vi sett saken så, att det primära är det ökade inflytandet och den ökade insynen — något som det är mycket angeläget att få till stånd. Överklagande tar tid och bör 111 därför komma i andra hand, men naturligtvis måste man också kunna tänka sig detta, om det inte går att nå det man vill nå med den ökade insynen och det ökade inflytandet.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag uppmärksammat att lagtexten i 16 kap. 118 brottsbalken angående otillåtet förfarande med pornografisk bild bereder tolkningssvårigheter och om jag i så fall anser att detta förhållande föranleder någon åtgärd. Den angivna bestämmelsen infördes år 1971 i samband med att det tidigare straffstadgandet angående sårande av tukt och sedlighet upphävdes. Enligt lagrummets nya lydelse skall den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Åtal för brott mot den nya straffbestämmelsen har förekommit i en del fall, men inga mål av detta slag har ännu refererats i rättsfallssamlingarna. Erfarenheterna synes även i övrigt vara alltför begränsade för en bedömning av frågan om bestämmelsen har berett några speciella tolkningssvårigheter i rättspraxis. För närvarande är det därför inte aktuellt att vidtaga några åtgärder.

Herr talman! Först ett tack till justitieministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att det gäller en relativt ny lagstiftning och att det därför inte kan föreligga någon utformad praxis vid lagtillämpningen. Justitieministern säger också: ”Erfarenheterna synes även i övrigt vara alltför begränsade för en bedömning av frågan om bestämmelsen har berett några speciella tolkningssvårigheter i rättspraxis.” För mig står det dock helt klart att det föreligger tolkningssvårigheter och att lagtillämpningen därför är mycket oklar. Svårigheterna gäller för det första vad som ligger i beteckningen pornografisk bild. Jag vill påminna om att lagrådet redan vid sin granskning ansåg att det uttrycket inte var bra. En tingsrätt har t.ex. tillmätt bildstorleken avgörande betydelse, vilket såvitt jag förstår inte alls var lagstiftarnas mening. Den andra svårigheten är att avgöra vad som menas med uttrycket ”ägnat att väcka allmän anstöt”. En tredje svårighet tycks vara oklarheten om när polisen har möjlighet att ingripa mot otillåtet förfarande med pornografisk bild. Jag har åtminstone i något sammanhang sett uppgiften att det kan ske först när någon anmält att sådant förfarande ägt rum och att det inte räcker om bara en anmäler — det skall vara flera anmälningar. Enligt min mening är det viktigt att ett klarläggande sker på bl.a. dessa punkter. Det känns otillfredsställande att en kvinna som river ner några anstötliga porrlöpsedlar skall dömas till en månads fängelse, medan de näringsidkare som bryter mot lagen går fria. Vad som menas med pornografisk bild borde inte vara svårt att klarlägga. Svårare tycks det vara att tolka uttrycket ”ägnat att väcka allmän anstöt”. Betyder det, herr statsråd, att det skall föreligga uttalad avsikt att väcka anstöt? Och vem skall i så fall avgöra om det förelåg sådan avsikt vid visning av bilden i fråga? Vore det inte möjligt att uttrycka det mindre svårtolkat, t.ex. med följande formulering: Den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som väcker allmän anstöt dömes för otillåtet förfarande med pornografisk bild. Det borde också vara möjligt att någorlunda klart ange vilka bilder som faller under den aktuella lagparagrafen och som polisen därför har anledning ingripa emot — och detta även utan någon anmälan. Jag skulle uppskatta om justitieministern ville svara på eller åtminstone kommentera de frågeställningar jag här berört.
Herr talman! Jag vill först säga att det ingalunda är så, om herr Westberg i Ljusdal tror det, att affärsinnehavare som har skyltat med sådana här bilder eller tidskrifter har gått fria. Även om, som jag nämnde, det inte finns särskilt många fall som vi känner till har jag sett åtminstone två stycken domar av Svea hovrätt, där affärsföreståndare har dömts för brott mot den nu aktuella bestämmelsen. Ett tredje mål är under prövning i hovrätten. Sedan, herr Westberg, är det klart att det alltid är en svår sak för domstolarna när det kommer in på en bedömning av vad som kan väcka allmän anstöt. Det är givetvis många gånger svårt att fastställa vad som väcker allmän anstöt. Därtill kommer att uppfattningarna skiftar från tid till annan. Jag kan inte se av de rättsfall vi har kunnat ta del av att domstolarna här står inför större svårigheter än på andra områden. När herr Westberg nu är vänlig och tillhandahåller en ny lagtext får vi vara glada för det, men den får vi väl ligga på till dess att tiden blir mogen för att se över bestämmelsen.

Herr talman! Det torde inte vara obekant för justitieministern att det bereder svårigheter redan att få åtal väckt i sådana här fall. Jag hade ett telefonsamtal i morse från en person som hade försökt och haft utomordentliga svårigheter. Han blev vägrad i första omgången men överklagade. Domstolen var då tvungen att ta upp ärendet men avvisade det på grund av att det var för små bilder det gällde. Det var tretton samlagsbilder, men de var så små att domstolen inte ansåg att det fanns anledning utfärda någon dom i målet. Sedan har vederbörande överklagat, och vi vet inte vad hovrätten kommer att säga. Detta visar väl om något att här föreligger betydande oklarheter, och om vi kunde åstadkomma klarare begrepp och klarare besked till dem som skall tillämpa denna lagstiftning vore det utomordentligt värdefullt. Vi vet ju alla att vi är inne i en utveckling som vi på något sätt måste försöka stå emot, och då är det angeläget att stämma i bäcken så att det inte blir en hel flod. Det händer märkliga saker. Vi vet att senast i går kväll förekom saker i TV som väckte uppseende. Det finns all anledning att ha uppmärksamheten riktad på dessa förhållanden och försöka hålla utvecklingen tillbaka. Jag är tacksam för att justitieministern vill vila på mitt förslag till ändrad lagtext och se om det vid en senare tidpunkt kan bli anledning att ta upp det. Jag tror att det skulle vara värdefullt om så sker.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat justitieministern när en proposition med anledning av förmynderskapsutredningens år 1970 framlagda betänkande kan väntas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Förmynderskapsutredningens slutbetänkande överarbetas för närvarande inom justitiedepartementet. Syftet med överarbetningen är bl.a. att nedbringa antalet omyndighetsförklaringar genom lagändringar som innebär att den som behöver bistånd i ekonomiska eller personliga angelägenheter i större utsträckning än för närvarande skall kunna få det utan att förklaras omyndig. Även organisatoriska frågor och frågor om ersättning till förmyndare och överförmyndare är föremål för förnyat övervägande. En departementspromemoria med förslag till ändringar i förmynderskapslagstiftningen kommer att remitteras under våren 1974. Sedan remissbehandlingen avslutats kommer proposition att läggas fram för riksdagen, om möjligt redan till höstriksdagen i år.

Herr talman! Det svar som statsrådet Lidbom nu lämnat ger full klarhet om hur regeringen ser på denna fråga, och jag ber att få tacka för ett positivt svar. Statsrådet säger att syftet med överarbetningen ”är bl.a. att nedbringa antalet omyndighetsförklaringar genom lagändringar som innebär att den som behöver bistånd i ekonomiska eller personliga angelägenheter i större utsträckning än för närvarande skall kunna få det utan att förklaras omyndig”. Jag tycker att det är väsentligt att det sker. Statsrådet Lidbom nämner också att organisatoriska frågor skall tas upp. I det sammanhanget är det två problem som jag vill beröra och som jag menar måste lösas så snart som möjligt. Det första är frågan om ersättning till överförmyndare. Förmynderskapsutredningen framhöll i sitt betänkande att det nuvarande sättet att bestämma ersättning åt överförmyndare redan med hänsyn till att det ej alltid bereder överförmyndaren en skälig och jämn ersättning vore moget att avskaffas. En annan och mer allvarlig olägenhet med nuvarande system är enligt utredningen att ersättning utgår av den omyndiges medel och beräknas på dennes behållna årsinkomst, vilket många gånger leder till att folkpensioner, underhållsbidrag och liknande förmåner, som är avsedda att trygga myndlingens försörjning, minskas på grund av arvodet. Enligt utredningen bör ersättningen till överförmyndare inte utgå av den omyndiges utan av statliga medel. Det är särskilt viktigt att ekonomiskt svaga förmynderskap blir avgiftsfria. Jag har mött sådana här fall, och jag delar utredningens syn på denna fråga och vill fråga statsrådet om denna problematik kan tas upp för sig och föranleda omedelbar åtgärd. Det andra problemet gäller reglerna rörande förvaltning av gåva som lämnas till omyndig och vid vilken fästs villkor om att den skall vara undantagen förmyndarens förvaltning, s.k. särskild förvaltning. I synnerhet när det gäller gåva av lös eller fast egendom till omyndig är nuvarande bestämmelser otillfredsställande. Där borde överförmyndare enligt min mening få tillfälle att yttra sig, innan sådant ärende slutgiltigt fastställes. Förmyndares möjlighet att gå myndlingens ärenden skulle därmed avsevärt förbättras. Det är också enligt vad jag kan förstå mycket tvivelaktigt om testator skall kunna ge bort aktier till en person och överlämna rösträtten till tredje part. Rösträtt får ju vanligen inte skiljas från äganderätten när det gäller aktier. Men vad det främst gäller — och det är det jag vill understryka — är att genom klarare bestämmelser i görligaste mån skydda den omyndige när s.k. särskild förvaltning förekommer. Även detta sista spörsmål väntar såvitt jag förstår på sin lösning.
Herr talman! I sitt inlägg nyss pekade herr Westberg i Ljusdal på en rad av de svagheter i den nuvarande förmynderskapslagstiftningen som vi funderar över. Det är genomgående frågor som vi skall försöka behandla och hitta en lösning på i den departementspromemoria som jag nämnde i mitt svar på herr Westbergs fråga. Tanken att man ur detta sammanhang skulle kunna bryta ut någon särskild fråga som mer brådskande än andra tror jag däremot inte är möjlig att ta fasta på. Det är, som jag påpekat, meningen att vi skall vara färdiga med det departementala utredningsarbetet under våren och att vi skall försöka efter remissbehandling skrida till lagstiftning redan i höst. Mycket snabbare än så kan det knappast gå.
Herr talman! Jag finner det mycket positivt att denna lagstiftning skall påskyndas och att vi kan emotse ett förslag redan i höst. Man kan dock inte undgå att konstatera att utredningen har fått ligga på is ganska länge och att det nog borde ha varit möjligt att komma ännu tidigare. Vad jag framför allt tycker är i högsta grad otillfredsställande när det att begränsa sortimentet på vissa varor gäller de organisatoriska frågorna är ersättningen till överförmyndare. Jag skulle gärna se att denna fråga fick en bättre lösning och att vi finge denna lösning snart.
Herr talman! Med anledning av det som herr Westberg i Ljusdal sist sade vill jag framhålla, att vi funnit att det utredningsförslag som vi fick 1970 i stora och väsentliga delar måste omarbetas. Omdömet om huruvida tiden från avlämnandet av betänkandet och fram till nu varit väl använd kan vi kanske låta vänta tills vi har sett innehållet i departementspromemorian.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att begränsa sortimentet på vissa varor. Mitt svar på frågan är nej. Jag har för närvarande inte några planer av det slag fru Sundberg avser. Däremot anser jag att en studie bör göras av sortimentskostnaderna på varuområden som är viktiga för konsumenterna.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret på min enkla fråga — ett nej också denna vecka, men även denna gång ett nej med, som jag ser det, en positiv innebörd. Låt mig citera vad handelsministern sade i nr 4 av Fackföreningsrörelsen: ”Jag tänker därför ge konsumentverket och SPK i uppdrag att närmare studera sortimentskostnaderna på för konsumenterna viktiga varuområden. Inom ett flertal varuområden finns det ett otal varianter av i stort sett samma vara, vilket sannolikt verkar fördyrande. Värdet för konsumenterna av en sådan utveckling kan ifrågasättas.” Herr talman! När man ser svaret av handelsministern kan man inte finna någon annan avsikt med en sådan studie — vilket är det ord som handelsministern använder — än att för det fall att man kommer fram till att ett rikt varusortiment skulle innebära eventuellt ökade kostnader, åtgärder skall vidtas för att begränsa detta sortiment. Det är givetvis en avsikt som jag ställer mig mycket negativ till, och jag gläder mig åt att handelsministern säger att sådana åtgärder inte skall vidtas. Men då kommer självfallet min fråga: Vad är i så fall avsikten med denna studie? Om avsikten inte är att konstatera ett rikt sortiments inverkan på prissättningen, kan jag inte förstå för vilket ändamål studien över huvud taget skall göras. Handelsministern är väl medveten om att vi inom handeln redan i dag har en mycket noggrann planering innan nya varor över huvud taget kommer fram till konsumenten. Som jag ser det innebär en studie av aviserat slag en nedvärdering av såväl den enskilde konsumenten som inköparen. De ekonomiskt erfarna inköpare som i dag svarar för sortimentsutbudet efter hänsynstagande till konsumentefterfrågan är faktiskt tillräckligt kompetenta för att klara en variation och ett lagom — jag vill gärna använda det ordet — stort utbud av varor. Men vad värre är: Om man skulle få en sådan här begränsning, om den studie som handelsministern vill göra skulle visa att en stor variation skulle vara dyrare för konsumenten, då tar man bort ett viktigt konkurrensmedel. Prissättningen är trots allt ett konkurrensmedel i utbudet av varor. En än värre följd av detta kan bli en marknadsuppdelning, och det innebär definitivt ökade kostnader. Jag tog mig friheten att göra en jämförelse mellan tandkräm, eftersom den var aktuell i intervjun med handelsministern, och diskmedel. Av diskmedel har vi fått kolossalt mycket flera varianter, och där har prisstegringen på åtta år varit 18 procent. Av tandkräm har vi inga nya sorter. Där har prisstegringen varit 107 procent.
Herr talman! Jag måste konstatera att fru Sundberg drar en väl långtgående slutsats av mitt svar på hennes fråga, när hon säger att hon tolkar det som att jag nu har sagt, att avsikten är att utredningen inte skall följas av några åtgärder. Det är att hoppa förbi ett viktigt led i händelsekedjan, nämligen att först skall den här studien göras och sedan skall vi se vad den egentligen har att säga oss. Det här är ju en fråga som har diskuterats man och man emellan och även partier emellan i årtionden: Är ett stort sortiment fördyrande eller är det nödvändigt för det som kallas konkurrens? Vad har det egentligen för syfte? Vi har aldrig fått någon seriöst utförd undersökning av hela den problematiken. Nu har vi börjat skaffa oss statliga organ — fristående från näringslivet, objektiva i sin inställning — som kan användas för sådana här studier, och jag vet att de i det här fallet är positivt inställda till att göra en studie. Därför tycker jag att det är på tiden att vi försöker ta reda på vem som har rätt — den som säger att utbudet är fördyrande eller den som påstår att det är nödvändigt för att den fria konkurrensen skall fungera och att det i själva verket skulle vara kostnadssänkande med ett stort sortiment. Om vi får svar på de här frågorna — det är ju inte givet att studien kan ge något svar — tycker jag att det är dags att börja resonera om vad vi skall göra. Om jag antydde i den där artikeln att jag för min personliga del ifrågasätter värdet av det som kallas det rika sortimentet, skulle jag enligt fru Sundberg nedvärdera planeringen av marknadsföringen av nya varor. Om jag inte minns fel, har majoriteten av de nya produkter som kommer ut på den svenska marknaden försvunnit igen inom ett år. Så väl beställt var det med den planeringen. att begränsa sortimentet på vissa varor
Herr talman! Låt mig först bemöta det senaste som handelsministern sade! Just detta att majoriteten av varor försvinner inom ett år är ju ett exempel på att man har en kontinuerlig nyomsättning av varor. Man kan inte inom handeln ständigt skaffa fram nya produkter utan att andra varor, som efterfrågas mindre, i stället faller ut ur sortimentet. Det är ju konsumenternas efterfrågan som styr marknadsföringen, inte minst när det gäller utbudet av nya produkter. Handelsministern tog också upp litet mera principiella frågor. Jag skulle här vilja erinra om den lägesrapport som konsumentutredningen framlade en gång i tiden. Där tryckte man kraftigt på samhällets skyldighet att mer eller mindre fastställa de behov som konsumenterna kan ha och i stället bortse från konsumenternas egna anspråk. Jag ser tillkomsten av den här studien som ett ingrepp i den enskilde konsumentens rätt till fritt val på marknaden. Nu kan handelsministern naturligtvis invända att detta bara är en förstudie. Kvar står då min fråga: Förstudie för vad? Det är klart att man från samhällets sida kan studera praktiskt taget vad som helst, men det måste finnas ett ändamål. I dag kan man som konsument konstatera att ett rikare utbud av en viss sorts vara definitivt är konkurrensbefrämjande och därigenom också prissänkande. Jag tog exemplet med diskmedel just därför att detta är ett område där nya produkter har kommit ut i marknaden hela tiden och där prisökningen praktiskt taget har varit försumbar om man jämför med andra områden där vi haft ett mera statiskt sortiment. Jag tror att vi skall se upp med sådana här studier, som enligt mitt förmenande inte kan ha annat än en klart politisk inriktning enligt gammal socialdemokratisk konsumentpolitisk målsättning.
Herr talman! Ja, det är inte det sämsta, fru Sundberg, och om vi kan fortsätta den politiken skulle jag vara glad. Det är inte så att de nya varorna slår ut de gamla, utan det är så att de nya varorna försvinner under loppet av ett år. Stora kostnader har lagts ned på dessa varor — ofta ganska litet på produktutvecklingen men väldigt mycket på marknadsföringen. Det har emellertid varit bortkastade pengar, för tydligen ville konsumenterna inte ha dessa varor. Jag medger att sådana misstag måste begås i en s.k. marknadsekonomi. Men då säger fru Sundberg litet magistralt att hon värnar konsumenternas frihet — här skall samhället minsann inte komma klivande och fastställa några behov. Låt oss vända på frågeställningen, fru Sundberg! Vem är det som har fastställt behoven för konsumenterna när det gäller den här sortimentsrikedomen? Är det konsumenterna som har beställt 82 olika sorters deodoranter — ett exempel som brukar återkomma? Är det konsumenterna som har begärt 24 sorters tandkräm? — även om det antalet råkar vara oförändrat så har det ändå kommit nya märken hela tiden. Nej, det är näringslivet, som gör oss många och stora tjänster, som fastställer de här behoven. Det enda saken nu gäller är att ta reda på — och det tycker jag vi skall kosta på oss — vem som har rätt i en debatt som har förts i årtionden. Finns det en sanning här, så plocka fram den! Det skall inte fru Sundberg vara rädd för, inte heller det näringsliv hon företräder.
Herr talman! Diskussionen rör sig i första hand om huruvida 24 sorters tandkräm har prishöjande effekt. På områden med betydligt större variationer än de här 24 sorterna har prisökningen varit mindre och om det så funnes än fler sorter, så är det konsumenten som skall ha rätt att med sin efterfrågan få fram de varor han vill ha. Låt mig ta ett exempel, eftersom handelsministern talar om deodoranter. Det finns en missgynnad grupp människor, nämligen allergiker. Efterfrågan på allergitestade produkter är emellertid så liten att de är rena servicevaror. Men de varorna måste också finnas, och skulle det bli en dirigering av utbudet av varor, så bortfaller nog i första hand just de udda varorna till konsumenter som har svårt att få tag i de produkter de behöver. Till sist vill jag bara fråga när det gäller marknadsföringen av nya produkter: Skall jag tyda handelsministerns svar så att eftersom hälften av alla nya varor försvinner inom ett år, är det lika bra att vi inte får några nya varor alls?
Herr talman! Fru Sundberg är pigg på långtgående och svepande tolkningar av mina ganska återhållsamma uttalanden. Jag var faktiskt angelägen om att betona att det i en s.k. marknadsekonomi är ofrånkomligt att det görs misstag i produktplanering och marknadsföring och att därför produkter försvinner. Jag förstår inte riktigt vad debatten om konsumentpolitik — och det är den vi för och inte någon annan typ av debatter — tjänar på att man drar den sortens slutsatser av det jag säger som fru Sundberg här gjorde. För att ta ytterligare ett exempel på fru Sundbergs uttolkningar vill jag understryka att ingen har talat om dirigering av vare sig konsumenter eller producenter. Låt oss se vad en sådan här undersökning ger, men kom inte och säg att konsumenterna i dag är allenarådande och att det fria konsumentvalet styr, för det gör det inte längre! Om det fria konsumentvalet någonsin har existerat så är det i varje fall i dag en myt på väsentliga produktområden, där konsumenterna inte har så särskilt mycket mer att säga till om än att de får ta de produkter som ges till de priser som näringslivet kräver. Det är av den anledningen som den s.k. socialdemokratiska konsumentpolitiken går ut på att konsumenterna kan behöva en motvikt i det mycket ojämna maktförhållande som råder på marknaden.
Herr talman! Konsumenterna styr, men de verkliga marknadsföringsbesluten ligger ju hos handeln. Jag tycker att handelsministerns förespegling här är ett nedvärderande av inköparnas förmåga att göra dessa bedömningar. Det vore barockt att tro att handeln i dag, med de handlande gentemot Chile inom den s.k. Parisklubben kostnader som handeln har att dras med, skulle våga satsa på hyllmetrar med lagrade varor eller på marknadsföring av produkter som handeln inte väntar sig skall efterfrågas av konsumenten. Därför kan man naturligtvis säga att valet till sist ligger hos konsumenten. Däremot tror jag att handelsministern måste hålla med om att den stora och svåra gallringen sker när producenterna vill ha ut nya varor på marknaden. Där tycker jag emellertid att handeln skall ha rätt att göra den bedömning som man gör vid marknadsföringen av produkter. Men vi kanske får fortsätta den här debatten en annan gång.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat utrikesministern efter vilken linje Sveriges handlande gentemot Chile inom den s.k. Parisklubben sker. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. När ett land råkar i så stora betalningsbalanssvårigheter att det icke ser någon möjlighet att på ordinarie förfallotid betala sina utlandsskulder har det varit internationell praxis att borgenärsländerna samlas för att i gemensamma förhandlingar med gäldenärslandet komma överens om principerna i en återbetalningsplan. Syftet med sådana förhandlingar är således att på längre sikt skapa garantier för att borgenärerna i respektive länder erhåller betalning för sina fordringar. Sådana förhandlingar har förts med många gäldenärsländer. När det gällt länder i Latinamerika har intresserade stater ofta bildat en s.k. Parisklubb, betecknad på detta sätt därför att franska regeringen brukat sammankalla och organisera förhandlingarna. Förhandlingar av denna typ fördes med bl.a. Allenderegeringen. Eftersom Chiles betalningsbalans alltjämt är mycket ansträngd har nya förhandlingar av detta slag förts i februari månad. De avser både skulder som förfallit till betalning förra året och sådana som förfaller under loppet av år 1974. Förhandlingarna kommer att återupptagas inom kort. Sveriges handlande i dessa förhandlingar utgår från regeringens bedömning att endast härigenom möjlighet finns att effektivt bevaka att våra fordringar i Chile blir betalda.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Min fråga gällde: Vilken politisk linje har Sverige följt gentemot Chile inom ramen för den s.k. Parisklubben de senaste åren? Handelsministern har svarat med en rad ganska väl kända självklarheter om hur det i största allmänhet brukar gå till i sådana här sammanhang, och dessa självklarheter var också väl kända av mig. Han har alltså svarat på en annan fråga än den jag ställt. Jag skall därför konkretisera mig en smula för att hjälpa honom på traven, så kanske jag får ett bättre svar i en replik från handelsministern. Före september 1973, under Allenderegimen, var Chile starkt pressat av den internationella skuldsättningen. USA förde då en utomordentligt hård och ogin politik, helt i linje med sitt syfte att försöka bereda Allenderegimen svårigheter. Vilken ståndpunkt intog, inom ramen för Parisklubben, Sverige till denna attityd? Hade Sverige en liberalare, en mer frisinnad attityd, på det sättet att man var benägen att lämna Allende uppskov med betalningar, eller stod man på samma linje som USA?

Enligt uppgifter skall Frankrike ha motsatt sig en sådan linje och sagt ungefär att man skall inte blanda ihop politik och handel. Var någonstans stod Sverige när det gällde dessa skilda uppfattningar?
Herr talman! På herr Svenssons i Malmö första fråga, om Sveriges inställning till Chile under president Allendes regering, är svaret att vi stödde en generös hållning mot Chile i samband med Parisklubbens överläggningar. Men läget var då det att Sverige icke ingick i Parisklubben som medlem. Våra fordringar på Chile var vid det laget för små för att vi skulle kunna ingå som medlemmar i klubben. Vi var observatörer, och det var från den positionen vi gjorde våra meningar gällande. De förhandlingar som fördes i Parisklubben fick ett mycket dramatiskt förlopp. Jag befann mig själv i Santiago — t.o.m. på besök hos president Allende — när det avslutande skedet i förhandlingarna ägde rum och när det mer eller mindre var fråga om den amerikanska hållningen till Chiles framtid. Och i det besked som då kom från Paris tyckte vi oss kunna spåra en viss uppmjukning i den amerikanska hållningen. Allende upplevde det själv som en framgång för honom att få den uppgörelse han fick med Parisklubben — det var jag personligen vittne till. Att sedan han och jag hade fel i vår bedömning, att den amerikanska politiken skulle komma att uppmjukas, är en annan sak. På herr Svenssons andra fråga vill jag svara följande. Under Parisklubbens förhandlingar — och nu är alltså Sverige medlem, delvis beroende på försäljningar som gjordes och krediter som gavs till Allenderegeringen — har frågan uppkommit att göra något slags uttalande riktat mot regimen i Chile. Sverige har stött den tanken. De fortsatta förhandlingarna får visa om en allmän uppslutning kring den kan nås.

Herr talman! För val av sex ledamöter och sex suppleanter i 3 valprövningsnämnden har valberedningen enhälligt godkänt gemensamma I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor till herr talmannen.

Herr talman! Vi har bakom oss tre år som kännetecknats av en hög arbetslöshet och en låg tillväxttakt. Den totala produktionen här i Sverige steg under denna period hälften så snabbt som i Västeuropa. Detta förhållande beror på att den ekonomiska politik som drivits har varit obeslutsam och på att när man gjort något har man envetet tillämpat metoder som visat sig föga verkningsfulla. Man har beredskapsarbetat, subventionerat och omskolat, men det har varit en brist på allmänna kraftfulla åtgärder, som skulle ha kunnat förbättra grunden för enskilda människors ekonomi och för näringslivets sysselsättning. Denna obeslutsamhet kvarstår. Inför den ekonomiska debatten i början av december förra året gjorde de tre borgerliga partierna följande gemensamma påpekande: ”Det är nödvändigt att regeringen utarbetar ett handlingsprogram för hur sysselsättningen och balansen i folkhushållet skall kunna upprätthållas vid olika alternativa försörjningslägen på energiområdet.” Men det tycks regeringen inte alls ha gjort. Inte förrän oppositionen i januari hade lagt fram olika förslag till vad som borde göras mot bakgrunden av de risker som förelåg för den ekonomiska utvecklingen i vårt land snickrade regeringen i all hast till en stencil, som man presenterade i den allmänpolitiska debatten, och lade först några dagar senare fram en proposition. Denna senfärdighet har självfallet fördröjt de åtgärder som borde sättas in. I förarbetena till den nya grundlagen önskade ju regeringen ge sig själv starkt vidgade fullmakter på det finanspolitiska området för att utan riksdagsbehandling kunna vidta olika åtgärder. Men både nu och tidigare under de senaste årens konjunktursvacka har det visat sig, att det inte är brist på konstitutionella möjligheter som gjort att man inte vidtagit behövliga åtgärder, utan brist på handlingskraft. Det behöver ju inte alls ta så lång tid från det att man kommer till uppfattningen att någonting skall göras till att man verkligen handlar. Under 1970 t.ex. höjde man mervärdeskatten på vissa varor och drev då igenom förslagen i riksdagen på två veckor. Två veckor är ungefär lika lång tid som den extra fördröjning som nu inträffat på grund av att regeringen varit så senfärdig med att till slut lägga fram sina förslag. I själva utskottsbehandlingen av denna fråga har också regeringsrepresentanterna uppträtt på ett sätt, som inneburit att utskottets beslut blivit fördröjt. Förhalar man konjunkturpolitiken på detta vis, riskerar man självfallet att åtgärderna kommer att sättas in för sent, vid fel tillfälle. Utskottets majoritet har nu till slut fastnat för att det behövs åtgärder för att stimulera sysselsättningen i Sverige, åtgärder av sådan storlek att de på ett helår skulle ge ett efterfrågetillskott motsvarande ungefär 1 procent av bruttonationalprodukten. Vi har inga invändningar på den punkten. I själva verket ansluter sig förslaget i den delen allra bäst till de synpunkter som framförts i den moderata partimotionen. Regeringens ursprungliga förslag låg ju under vad man nu har fastnat för, medan centerpartiets och folkpartiets förslag låg väsentligt högre. Det är emellertid väldigt svårt, herr talman, att förstå hur herr Sträng utifrån sina, klart redovisade ståndpunkter har kunnat gå med på en sådan här kompromiss. Enligt TT-referat yttrade herr Sträng i ett föredrag i Ramnäs den 9 februari — alltså innan man gjorde den här överenskommelsen — bl.a. följande: ”Den politiskt mest intressanta frågan i vår blir vad oppositionen tänker göra med sitt löfte om momssänkning — ska de föra fram det som ett alternativ till vårt stimulanspaket, eller ska de lägga sin momssänkning ovanpå? Det måste vara väldigt attraktivt för den okvalificerade publiken, men det är inte hälsosamt för den ekonomiska stabiliteten.” Herr Sträng gör sig här lustig över oppositionen, som skulle kunna förfalla till att ovanpå regeringens paket lägga en momssänkning. Men vad som nu har hänt är att herr Sträng själv har lagt en momssänkning ovanpå sitt stimulanspaket. Kanske är detta, herr talman, en tribut till vad herr Sträng i Ramnäs enligt referat kallade ”den okvalificerade publiken”, men under alla omständigheter innebär det att han följer en linje som han tidigare drivit gäck med och beskrivit som ohälsosam för det ekonomiska läget. Jag kan inte annat än uppfatta det som så, att det är förvånande att man som finansminister kan ta så lätt på sin egen situation. Herr Sträng kan knappast göra saken bättre genom att som häromdagen i Blomstermåla — och kanske på andra håll också, för den delen — i efterhand kritisera, ja, nästan ta avstånd från den uppgörelse som han själv har ingått. Om inte regeringen tror på den politik som den för, bör den ta konsekvenserna av det och slåss för saken. Så viktig är faktiskt den ekonomiska politiken. På regeringssidan är man osäker om hur stor konjunkturstimulans som behövs, och det är vi också osäkra på. Det är självklart att man inte riktigt vet hur en konjunkturutveckling kommer att bli. Men just därför skall man utforma sin ekonomiska politik så att man, allteftersom man ser hur situationen förändras, kan anpassa politiken till det. Det har man inte gjort i regeringens paket. Samtidigt som man varnar för att utvecklingen snabbt kan svänga uppåt och motåtgärder behöva sättas in lägger man fram förslag som har den egenheten att åtgärderna knappast kan tas tillbaka, om konjunkturen — som vi hoppas — vänder uppåt. Finansministern motsäger sig själv när han anser att man nu kanske tar i för kraftigt men ändå lägger fram förslag till åtgärder som rimligen måste bli permanenta. Eller kan regeringen i ett annat läge tänka sig en sådan motåtgärd som att sluta med att betala tillbaka momspengar på byggnadsverksamheten, om det skulle behövas? Kan regeringen tänka sig att plocka bort subventionerna på livsmedel, som man nu ytterligare ökar? Jag ser inte, herr talman, rim och reson i att å ena sidan som finansministern säga, att här är det stor risk för att det är för kraftiga åtgärder man sätter in, och å andra sidan själv sätta in åtgärder som inte går att ta tillbaka, om det skulle visa sig att det blev för mycket. Det är, tycker jag, en allvarlig svaghet i majoritetens förslag — en svaghet som inte finns i den utformning som vi från moderat sida har föreslagit i det nuvarande läget. Driver man konjunkturpolitik på det sätt som herr Sträng nu tänker sig, försätter man sig nödvändigtvis i svårigheter på sikt. Som ett brev på posten kommer då så småningom de ständiga kraven på ytterligare skatteökningar för att dämpa en högkonjunktur. Genom att saxa sig fram på det här viset — när utvecklingen är litet dålig ökar man alla möjliga olika utgifter, och när den vänder uppåt ökar man skatterna extra mycket — hamnar man precis i det högskattesamhälle som vi har hamnat i och som för närvarande utgör ett verkligt socialt problem. En växande del av maträkningarna skall betalas med subventioner, dvs. med skattepengar. I jakten på en bostadspolitisk giv, som skall dölja socialistiska misslyckanden på det området, skall en växande del av hyran betalas med subventioner, dvs. med skattepengar. Det är något motstridigt i detta. Man gör först skatterna så höga att en vanlig inkomsttagare har svårt att klara sin egen grundläggande ekonomi på vad som blir kvar efter skatt. Så måste man öka olika subventioner och bidrag för att det skall gå ihop för den vanliga människan. Men man försätter sig då i ett läge där man ytterligare måste öka de olika skatter som fordras för att betala dessa bidrag när vi kommer in i en högkonjunktur. Driver man sin politik på det viset, hamnar man just i det orimliga högskatteläge som redan ger en sådan allvarlig huvudvärk. Det som verkligen behövs för att få ordning och rätsida på landets ekonomi, anser vi, är en rejäl skattesänkning. Då har man också utrymme för motåtgärder om utvecklingen skulle vända. Allra bäst skulle det vara att tidigarelägga de delar av skatteutredningens förslag som innebär skattesänkningar. Då hade man redan från den 1 juli kunnat få en rejäl sänkning av inkomstskatterna. Inför ett sådant perspektiv hade de enskilda människorna kunnat se framtiden an med bättre tillförsikt än de nu kan, Redan nu hade konjunkturläget i landet på det sättet fått en behövlig skjuts. Man hade dessutom genom att så snabbt som möjligt verkställa sådana skattesänkningar ökat möjligheterna att på sikt ge landet den ekonomi som det behöver, eftersom det skulle vara lönande att arbeta och ta initiativ. En sådan skattesänkning var vårt huvudförslag. Skatteutskottet har sagt att det inte skulle möta några tekniska hinder att göra på detta sätt. Vi noterar också med tillfredsställelse att LO-chefen Gunnar Nilsson har förklarat att en tidigareläggning av dessa olika skattesänkningar skulle kunna vara en rimlig åtgärd. Det kan även därför bli anledning att senare i vår återkomma till sådana tankar. I vår partimotion hade vi ett andrahandsförslag, nämligen att man skulle göra en rejäl temporär sänkning av mervärdeskatten. Samma krav kom igen i centerns och folkpartiets motioner. I inledande diskussioner på den borgerliga sidan enades man om att man skulle söka sig gemensamt fram den vägen och då förespråka en sänkning av momsen med 5 procentenheter. Detta är bakgrunden, herr talman, till att vi nu i vår reservation fullföljer en sådan inriktning av den ekonomiska politiken. En sänkning av inkomstskatterna måste komma. Det måste bli en verklig sänkning och inte bara en som trollas bort genom höjningar av löneskatterna på ett sätt som erfarenheterna från den senaste avtalsrörelsen kommer att visa snart. Utrymmet för en verklig sådan skattesänkning kan man skapa genom att inrikta sig på besparingar och framför allt försiktighet med nya utgiftsåtaganden. Det måste vi inse i tid, om vi inte skall försätta oss i en sådan ekonomisk och politisk återvändsgränd som man i Danmark befinner sig i. Men som ett alternativ i konjunkturpolitiken kan man gott, som jag redan sagt, tillgripa en momssänkning. Det har betydande fördelar i förhållande till regeringens sedvanliga politik. Det är en generell ekonomisk-politisk åtgärd i stället för det ständiga hattandet med olika punktinsatser. Och det är generella åtgärder som behövs. Jag hade glädjen att häromdagen i en tidningsintervju t.o.m. se att Ingvar Carlsson har kommit till den insikten. Han säger på tal om bostadspolitik: ”Men om de selektiva åtgärderna” — dvs. punktinsatser — ”skulle komma att omfatta en mycket stor del av befolkningen kan man ju börja fundera på om det inte behövs generella åtgärder i botten.” Ja, herr talman, det håller jag verkligen med om, och den insikten har vi kommit till för länge sedan. En allvarlig avigsida med den socialdemokratiska politiken är att man mest vidtar selektiva åtgärder som berör mycket stora delar av folket i stället för att ta generella, rejäla grepp. En momssänkning innebär en sådan generell politik, och den har även fördelen att man kan ta tillbaka den när det ekonomiska läget så fordrar. Majoriteten har ju också föreslagit en viss momssänkning och dessutom redan bestämt att den skall tas tillbaka den 15 september. Vi vill inte binda oss just för den dagen. Det är något konstigt med en finansminister, som i så hög grad talar om ”genuin osäkerhet” i det ekonomiska läget och som förvisso under de senaste åren visat att det vilar en genuin osäkerhet över hans egna prognoser om det ekonomiska läget men som ändå vet att just den 15 september är dagen för att avveckla momssänkningen och på nytt höja mervärdeskatten. Momssänkningen skall träda i kraft den 1 april. Det innebär ju vissa nackdelar åtminstone i en del branscher genom att konsumenterna senarelägger inköp i avvaktan på momssänkningen. Hade man gjort ett tillfredsställande förberedelsearbete från regeringssidan och gett lämpliga direktiv till de olika myndigheter som har att utfärda tillämpningsföreskrifter skulle det ha varit möjligt att tidigarelägga denna sänkning av mervärdeskatten till den 18 mars. Det har vi föreslagit i vår reservation. Inte heller hade det behövt bli några praktiska hinder ute i handeln, om man där i god tid vetat vilka föreskrifter som skulle gälla och kunnat använda tekniken att göra avräkning vid kassorna i stället för att hålla på med den mycket dyrbara ommärkningen av varor. Den momssänkning som vi föreslagit är på 5 procentenheter. Det är ett ordentligt grepp och någonting som klart skulle ha märkts ute i handeln. Vårt förslag innebär bl.a. att matkostnaderna skulle komma att sjunka på ett märkbart sätt, och därför behöver vi heller inte i nuläget några selektiva åtgärder i form av extra subventioner åt det hållet. Kraftigt ökade subventioner härvidlag medför ju den risken att de gradvis kommer att försätta landets jordbrukare i en hotande beroendeställning till staten. Jordbrukarna skall alltmer få betalt av staten i stället för av konsumenterna och det i ett läge där de utländska jordbrukspriserna ligger väl så högt som de svenska. Det förtjänar verkligen understrykas att vi inte längre befinner oss i en situation då man skall välja mellan vad som kallas en högprislinje och en lågprislinje. Det valet kan man möjligen göra om det i utlandet finns priser som är mycket markerat lägre än de priser som man skulle ha här hemma. Nej, vad det för närvarande gäller är i stället att välja mellan vad vi kan kalla för en prislinje, innebärande att konsumenterna själva betalar vad det kostar, och en skattelinje eller subventionslinje, då staten betalar en växande del av maträkningen och man själv betalar staten genom växande skatter. Men nu är skattesituationen sådan att det är allvarliga avigsidor med det höga skattetrycket, och detta har ju föranlett ett växande antal socialdemokrater — enligt Dagens Nyheter t.o.m. herr Ekström, socialdemokratisk vice ordförande i finansutskottet — att tänka sig att man skulle i högre grad när det gäller offentliga tjänster röra sig i riktning från att betala över skattsedeln till att betala genom avgifter, dvs. med priser. Men samtidigt föreslår herr Ekström här det omvända förhållandet när det gäller jordbrukssidan: man skulle röra sig bort från priser och över till en skattelinje. Det förefaller motsägelsefullt. En ordentlig momssänkning, som vi föreslagit, har också fördelen att man inte behöver något invecklat förfarande för att leverera tillbaka pengar som betalts in i form av byggmoms. Ibland brukar det sägas att regeringens politik innebär att man tar ur ena fickan och stoppar ner i den andra fickan. Men när det gäller byggmoms, herr talman, är det så att man tar i ena fickan och stoppar tillbaka i samma ficka, vilket verkar onödigt krångligt. Det förefaller som om det skulle komma att kosta en hel del extra pengar att administrera detta, och det kan inte vara en rimlig politik. Vår reservation bygger alltså på det allmänna betraktelsesättet att det behövs rejäla grepp i den ekonomiska politiken i stället för ett lappande här och där till skatteutsugna medborgares och företags nödhjälp. Vi anser att regeringens paket med en mindre momssänkning ovanpå under fem och en halv månader inte är det bästa alternativet. Det finns verkligen i dag anledning att fråga hur regeringen och herr Sträng kan känna sig i nuvarande läge. Ena dagen skojar man med oppositionen, som kanske lägger en momssänkning ovanpå regeringens paket, och andra dagen är detta precis vad regeringen själv gör. Ena dagen talar man om att det råder ”genuin osäkerhet” om det ekonomiska läget, nästa dag är man så säker på hurudan den ekonomiska utvecklingen blir att man precis den 15 september skall ta tillbaka den här momssänkningen. Ena dagen säger man att det antagligen är risk för att dessa stimulansåtgärder kommer att leda till ett övertryck i ekonomin, nästa dag lägger man själv fram förslag som innebär att man inte kan ta tillbaka de åtgärderna, när det ekonomiska läget kräver detta. Att regeringen med självrespekten i behåll har kunnat gå med på en momssänkning är oförståeligt. Man har ju tidigare i olika tonarter utdömt den metod som man nu själv är i färd med att tillämpa. I den stora riksdagsdebatten om momssänkning den 8 december 1971, då de här idéerna första gången i nuvarande konjunkturläge kom på tal, sade herr Palme bl.a. följande: ”Vad vi gått emot är en allmän konsumtionsstimulans genom en sänkning av momsen. En sådan ger ingen ökning av sysselsättningen — det kan i varje fall inte bevisas. Däremot medför den allvarliga faror för vår ekonomi.” Men nu har herr Palme tänkt att han skall gå med på det ändå. I den allmänpolitiska debatten här för någon månad sedan konstate rade herr Palme: ”Man får alltså en fördelningspolitiskt negativ effekt” av en momssänkning. Och herr Sträng slog fast att det ligger ”något antisocialt i tanken”. Man kan också påminna sig vad skatteutskottets majoritet, dvs. socialdemokraterna, sade när de skulle yttra sig till finansutskottet om momssänkningen. De sade då: ”Om man tillgriper sådana åtgärder” — som en momssänkning — ”utan verkligt tvingande skäl och i ett läge då det är osäkert om resultatet blir några för konsumenterna påtagliga prissänkningar föreligger enligt utskottets mening uppenbara risker för att allmänhetens förtroende för skattepolitiken kan rubbas.” Man undrar hur det är med principfastheten. Vad som i ena ögonblicket innebär ”allvarliga faror för vår ekonomi” och är ”antisocialt” samt ägnat att rubba ”allmänhetens förtroende för skattepolitiken”, är man i nästa stund med på att göra. I detta sammanhang har vi också behandlat en annan uppsättning förslag, nämligen att man för att öka sysselsättningen i stödområdena skulle minska löneskatten där. Det anser vi från moderat håll vara en alldeles utmärkt typ av generell, ekonomisk politik i de områdena, dvs. god regionalpolitik. Det är ju något konstigt med att lägga tyngande löneskatter på jordbrukare och småföretagare i stödområdena och därigenom samla in en hel del pengar som man sedan delar ut som bidrag till vissa och ofta betydligt större företag. Det är något motbjudande, rent av något ”antisocialt” i den tanken, herr Sträng! Jordbrukare och småföretagare är grunden för ett decentraliserat näringsliv, och de är hårt drabbade av löneskatterna. Det är därför som vi i vår reservation har krävt att löneskatten i stödområdena skall sänkas med två procentenheter. Majoriteten har avstyrkt detta vårt krav, och man har gjort det med hänvisning till att förslaget ”inte har något direkt samband med nu aktuella ekonomisk-politiska avväganden”. Jag vänder mig emot denna majoritetens uppfattning. För det första har ju utskottets majoritet själv bestämt att dessa motionsförslag skall behandlas i den här omgången samt att i den omgången skall behandlas just förslag som har att göra med nu rådande ekonomisk-politiska läge. Då är det konstigt att avvisa förslagen med att de inte är ”aktuella”. För det andra har man alltid tidigare i konjunkturpolitiken ansett att man nödvändigtvis måste ta hänsyn till att det kan finnas regionala olikheter i sysselsättningsläget. Annars är det väldigt svårt att föra en bra konjunkturpolitik. Det är bakgrunden till vårt ställningstagande. För övrigt konstaterade de borgerliga partierna så sent som i december förra året, när vi hade motsvarande debatt, att det förelåg ”starka skäl för en sänkning av löneskatten inom allmänna stödområdet”. Vi gjorde detta ställningstagande ”med hänsyn till de särskilda sysselsättningsproblem som föreligger i dessa områden”. För det tredje anser jag att frågan om en sänkning av löneskatten i stödområdet är mera aktuell i konjunkturpolitiska sammanhang än bra många av de förslag som regeringen brukar komma farande med. För att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen i landet föreslog regeringen t.ex. i höstas att man skulle bygga ett nytt posthus i Spånga och ett annat i Västerås. Det förefaller mig vara en mindre aktuell ekonomisk-politisk åtgärd än att sänka löneskatten i stödområdet. Som ett led i ansträngningarna att ge intryck av handlingskraft utvidgade regeringen häromdagen prisstoppet. Prisstopp låter bra, men om det är så att man kan bota prishöjningar genom att i lag förbjuda dem, då är det skräp till regering som inte för länge sedan på det sättet har förbjudit inflationen. Anledningen till att regeringen inte har gjort det är naturligtvis att prisstopp är lätt att säga men att det är ganska svårt att få något verkligt bra resultat av ett prisstopp. Vi har länge haft prisstopp när det gäller bostäder, men alla är medvetna om att detta prisstopp — hyreskontrollen — icke har lett till något stopp för hyreshöjningarna. Hyrorna har i stället stigit kanske snabbare än andra priser. Jag kan tänka mig goda skäl till att prisstoppet, hyreskontrollen, har den verkan. Man åsidosätter konkurrensen och har en byråkrati som skall reglera det hela, och skapar man på det sättet mindre rörlighet i ekonomin, kommer hyrorna också att stiga snabbare än de annars skulle ha gjort. En annan tanke som genast tränger sig på när man hör att regeringen vill förefalla handlingskraftig genom att utvidga prisstoppet är: Varför inför man inte prisstopp på några av de tjänster som staten själv står för? Herr Norling skulle t.ex. kunna ha prisstopp på SJ. Om man tror att man lätt kan bota inflationen genom att förbjuda prishöjningar, så varför inte helt och hållet förbjuda prishöjningar där? Eller varför inte — för att fortsätta att ge exempel från herr Norlings område — göra samma sak inom televerket och posten? Portot stiger snabbare än andra priser, och teleavgifterna likaså. Jag bara undrar om det inte vore rimligt att först och främst införa prisstopp när det gäller de priser som man verkligen själv kontrollerar, om man tror att detta är en bra politik för att komma till rätta med inflationen. Nu tror jag för min del att man, om man verkligen skall uppnå en prisstabilitet, får söka sig fram på andra vägar, lägga en fastare grund. Detta kan man göra genom att satsa på konkurrens. Det har man tyvärr missat på byggoch bostadssidan. Man måste ha så omfattande investeringar — i byggnader och maskiner ute i näringslivet — att företagen kan klara av lönehöjningarna utan att skicka alla kostnadsstegringar vidare i form av prisökningar. Man måste ha en skattepolitik som inte innebär att löneskatter och andra liknande pålagor hela tiden höjs, vilket kommer att leda till att också priserna höjs. Man måste också ha en skattepolitik som tar hänsyn till att det vid lönehöjningar skall vara möjligt att få mer kvar efter skatt. Man kan med andra ord inte ha så orimliga skatter på lönehöjningar — marginalskatter — som vi har för närvarande, Det innebär nämligen att man vid löneförhandlingarna måste åstadkomma synnerligen kraftiga löneökningar för att det skall bli något kvar alls efter skatt. De höga marginalskatterna har säkert varit en starkt bidragande orsak till att vi i Sverige haft höga prisstegringar. Jag skulle vilja påminna om att vi i Sverige i genomsnitt under efterkrigstiden har haft snabbare prisstegringar än andra länder. Endast under den senaste konjunkturfasen — under de senaste åren — har vi legat i nedre delen av prisstegringstabellen. Men vi skall komma ihåg att man då i andra länder under dessa år har haft en mycket hög och kraftig ekonomisk utveckling. Man har haft en högkonjunktur. Vi har legat lågt och ändå haft en mycket kraftig inflation. Man kan inte, herr talman, skylla prisstegringarna på utlandet, som regeringen försöker göra ibland. Man kan inte säga att vi bara importerar prisstegringar och på något sätt inte kan hjälpa det. Om man är fri från skuld själv, dvs. driver en prisstabiliserande politik i det egna landet, kan man också avskärma sig från prisstegringar som inträffar i utlandet. Det kan man göra genom en självständig växelkurspolitik. Om man däremot inte är bättre än andra när det gäller att föra en prisstabiliserande politik kan man inte höja sin växelkurs utan att få svårigheter med utrikeshandel och betalningsbalans. Herr Sträng brukar ibland vifta bort betydelsen av en självständig växelkurspolitik och säga: Det där är det bara ekonomer som har hittat på. Herr Sträng vet att den politik som förs i landet inte är speciellt prisstabiliserande, och under sådana förhållanden är det, herr Sträng, riskabelt att ändra på växelkurserna så att man avskärmar sig från utländska prisstegringar. Men man skall då inte heller försöka lura i svenska folket att det är utländska prisstegringar som väsentligen förklarar vilken sorts inflation vi har här i landet. Eftersom vi haft i genomsnitt snabbare prisstegringar i Sverige än man haft i andra länder under efterkrigstiden har vi väl snarare exporterat prisstegringar och inflation till andra länder än importerat sådana. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5, 6 och 7.

Herr talman! Ett vanligt inslag i efterkrigstidens debatt om den ekonomiska politiken har varit pessimismen, ja, defaitismen när det gäller stabiliseringspolitikens effekt och roll. Det finns onekligen fog för krav på kritisk analys när det gäller de stabiliseringspolitiska instrumenten och deras användningsmöjligheter. Men det finns ändå större skäl för en kritisk analys av beslutsprocessen och över huvud taget möjligheterna, ja, viljan och förmågan att bemästra beslutsprocessens omständlighet och brister för att nå konkreta resultat. Ett väsentligt bidrag till en kritisk analys, som är en förutsättning för en bättre och effektivare stabiliseringspolitik, lämnas i budgetutredningens betänkande Budgetreform. Det finns anledning att ägna stabiliseringspolitikens principiella grunder ett aktivt intresse från riksdagens sida, om vi skall bemästra 1970-talets komplicerade samhällsproblem och de ekonomiska problem som där är involverade. Nu förslår inte handlingsmönstren från 1950 och 1960-talen. Nu måste vi inse att ett avancerat samhälle som det svenska med bl.a. en växande offentlig sektor och med intensiva ekonomiska relationer med andra stater ställer nya krav på den ekonomiska politiken. Ambitionerna i samhället, tryggheten, hög sysselsättning, regional balans etc. måste matchas med en aktivare ekonomisk politik. Politikernas ansvar växer, det är sant, och risken för misstag i komplicerade konjunkturpolitiska avgöranden likaså, men få om ens någon vill välja en väg som går tillbaka. Men då måste man också vara beredd att använda de instrument som står den ekonomiska politiken till buds. Finansutskottets betänkande nr 1 får ses som en plädering för en aktivare stabiliseringspolitik. Mot den bakgrunden är det mycket glädjande att bakom utlåtandet samlats finansutskottets ledamöter från socialdemokraterna, centern och folkpartiet och att en bred parlamentarisk förankring av dessa riktlinjer för den ekonomiska politiken därmed är möjlig. Oljekrisen i höstas med alla dess bieffekter hade en betydande chockverkan i vårt samhälle. I mycket utmärkes vår ekonomi av ett oreflekterat energislöseri. Det var från den synpunkten ett nödvändigt uppvaknande, men chockens häftighet motsvaras också av att vi snabbt, förvånansvärt snabbt för övrigt, återvänt till vår gamla sorglöshet i synen på energifrågorna. Det vore olyckligt om inte erfarenheterna av vintern 1973-1974 på ett markant sätt skulle förändra vårt sätt att planera samhället och dess energibehov. På samma sätt finns det en benägenhet att låta vinterns pessimism när det gäller den ekonomiska bedömningen vika för en kortsiktig optimism, som för övrigt har växt i takt med vårtecknen. Den ekonomiska politiken måste dock arbeta med längre perspektiv och med klarare trender än mer eller mindre kortsiktiga stämningslägen. Lågkonjunkturåren 1971 och 1972 bjöd svensk samhällsekonomi på åtskilliga svårigheter. Inflationstendenserna var påtagliga trots en låg ekonomisk aktivitet. Det karakteristiska för år 1973 blev att efterfrågetillväxten i Sverige försvagades jämfört med 1972 i klar motsats till vad som var förhållandet i flertalet övriga västeuropeiska länder. Tillväxten för den inhemska efterfrågan och därmed också för bruttonationalprodukten sett från användningssidan blev påfallande blygsam — BNP ökade med 2,9 procent. Den inhemska efterfrågevolymens tillväxt angavs av konjunkturinstitutet till knappt 1 procent 1972—1973 mot 2,3 procent 1971-1972. Lagerinvesteringarna har enligt beräkningarna även år 1973 verkat återhållande på efterfrågan. Det i egentlig mening expansiva elementet i ekonomin har varit exporten. Efterfrågan på svenska exportprodukter steg sålunda år 1973 med 16 å 17 procent, medan importstegringen stannade vid 9 procent. Oron ute i världen sätter emellertid nu sin prägel på våra utsikter. Även om vissa sektorer av exportindustrin — jag tänker då närmast på skogsindustrin — ännu har goda exportutsikter, finns det andra områden där utsikterna är mer osäkra. Under alla förhållanden finns det anledning räkna med en avmattning av exportkonjunkturen mot slutet av detta år. Konjunkturinstitutet räknar t.ex. med att volymökningen kan komma att stanna vid drygt 4 procent. Denna avmattning borde kompenseras av en ökad inhemsk efterfrågan. Utrymmet härför är påtagligt efter de senaste årens svaga utveckling, och tidsmässigt skulle en ökad inhemsk efterfrågan komma väl till pass när exportkonjunkturen stagnerar. Oljekrisens mycket betydande och kvardröjande ekonomiska effekter är framför allt en höjning av den allmänna prisnivån på energi, vilket påverkar såväl produktion som konsumtion och medför ett avsevärt köpkraftsbortfall. Det är mot denna bakgrund man bör bedöma behovet av konjunkturstimulans eller — vilket kanske är ett bättre och mera egentligt uttryck — kompensation för det köpkraftsbortfall som orsakats av oljekrisen. Det är värt att i detta sammanhang notera att samtliga partier nu accepterar behovet av stimulans, av köpkraftstillskott. Man är också i stort sett överens om storleken av dessa stimulansåtgärder. Diskussionen är med andra ord nu koncentrerad till valet av åtgärder. Borta ur stridsfältet är uppenbart också tidsfaktorn. Alla förefaller nu beredda acceptera att konjunkturstimulansen bör sättas in nu i vår och i sommar, eftersom erfarenheterna visar att trögheten i det ekonomiska livet ändå innebär att den avläsbara effekten dröjer till i höst. Det är hösten 1974 som från den här synpunkten är speciellt intressant, eftersom det är då man också kan vänta en uppbromsning i exportkonjunkturen. Att sätta in stimulanser under våren och sommaren verkar förebyggande och underlättar möjligheterna att bemästra de sysselsättningssvårigheter som kan bli en följd av utvecklingen i höst. Att vänta med åtgärderna till i höst och avvakta konjunkturutvecklingen hade varit att upprepa mönstret och misstagen från tidigare år under den senaste konjunkturcykeln. Stabiliseringspolitiken måste för att ge avsedd effekt inte bara volymmässigt utan även tidsmässigt vara anpassad till konjunkturförloppet. Det är alltså värt att notera att vi i riksdagen i stort är överens om volym och anpassning i tiden av konjunkturstimulansen. Det är som jag ser det en betydande triumf för den aktiva stabiliseringspolitiken. Att vänsterpartiet kommunisterna går sin egen väg, som herr Werner i Tyresö just illustrerade, förändrar inte nämnvärt bilden. Vpk står isolerat från den ekonomiska verkligheten när det gäller stabiliseringspolitiken. Oljekrisens chockverkan var påtaglig också i finansplanen, som inte ledsagades av den sedvanliga nationalbudgeten. Det har i stället aviserats att denna skall framläggas i samband med kompletteringspropositionen. Det funnes onekligen anledning att närmare analysera den metodiken som ett inslag i beslutsprocessen. Hur var det över huvud taget möjligt att avstå från bedömningar av den ekonomiska politiken, i varje fall sett i ett kortsiktigt perspektiv? Varför togs inte på ett tidigt stadium kontakter på bred bas för att lägga en gemensam grund för den fortsatta bedömningen av den ekonomiska utvecklingen? Det var mot denna bakgrund som centern-folkpartiet utarbetade sin gemensamma motion, som verkligen förutsättningslöst analyserade situationen och utan bindningar diskuterade tänkbara handlingslinjer. Man betonade att det måste vara finansutskottets sak att närmare bedöma och föreslå nödiga åtgärder. Vänsterpartiet kommunisternas och moderata samlingspartiets motioner var inte lika förutsättningslösa.

Mittenpartierna har också tidigare klart uttalat sig för en fortsättning på prisstoppet på baslivsmedel, vilket innebär fortsatta steg mot en mellanprislinje för jordbruksprodukter. Men det ansågs vara en fråga som hängde intimt samman med jordbruksprisförhandlingarna och som därmed hade så litet med den egentliga stabiliseringspolitiken att göra att det inte fanns anledning att gå närmare in på det problemkomplexet i januarimotionen. Finansplanen blev alltså en outtalad uppmaning till finansutskottet att överväga de stabiliseringspolitiska åtgärderna. Centerns och folkpartiets motion drog upp vissa riktlinjer, och det förutsattes att finansutskottet skulle gripa sig verket an. Övriga partimotioner och regeringens proposition nr 25, som tyvärr kom så sent att frågans handläggning försenades ca två veckor, var att betrakta som direkta förhandlingsbud. Agerande skall naturligtvis inte vara förmätna nog att recensera sina recensenter, men det kanske ändå kan tillåtas mig att uttrycka en stilla förvåning över att det talas om ”schackrande” etc. i detta sammanhang. Menar man verkligen att detta stora ärende med konsekvenser på skilda områden borde ha handlagts utan en grundlig beredning, dit med tanke på den aktuella situationen måste höra överläggningar även utanför utskottets ram, remisser till andra utskott, kompletterande utredningar etc.? Skulle positionerna, som egentligen inte var några positioner, betraktas som låsta från första stund och utskottet och så småningom även kammaren gått till votering utan beredning av ärendet? Det hade, som jag ser det, varit att handskas vårdslöst med riksdagens rätt och skyldighet att med omsorg pröva och besluta i varje ärende. Nu har väl detta bara ett i bästa fall historiskt intresse, men jag har ändå velat betona att riksdagens utskott inte bara har grundlagsenlig rätt utan även ur parlamentets synpunkt skyldighet att spela en aktiv roll i beredningen. Vid finansutskottets överläggningar visade det sig tämligen tidigt att även socialdemokratin kunde ansluta sig till mittenpartiernas uppfattning om den ekonomiska ramen för konjunkturstimulansen och att man övergett sina tidigare principiella betänkligheter mot att i botten för denna konjunkturstimulans lägga en generell och kortfristig sänkning av mervärdeskatten. Därmed stod det klart att det skulle finnas underlag för en bred samling bakom stabiliseringspolitiken. Av skilda anledningar kom sänkningen av mervärdeskatten från 15 till 12 procent, dvs. en sänkning av varornas slutpris med 3,41 procent, i förgrunden för intresset. Det är kanske förklarligt. Det är första gången som vi här i landet använder en sänkning av mervärdeskatten som ett stabiliseringspolitiskt instrument. Tidigare har vi bara höjt i det syftet. Det är också förklarligt om handeln mottagit förslaget med blandade reaktioner. Men dess bättre har man nu accepterat det system som vi tidigt var inne på i finansutskottets överläggningar, nämligen att dra sänkningen vid kassaapparaten och därigenom slippa en ommärkning av varorna. Det bör kunna genomföras smidigt. Handeln har också samma intresse som alla medborgare i landet av att köpkraften kan öka, och det tillskott med ca 1,5 miljarder som sänkningen av mervärdeskatten innebär är onekligen välkommet för alla. Sett ur det konjunkturpolitiska perspektivet har sänkningen den stora förtjänsten att ge en snabb stimulans, och eftersom den är tidsbegränsad kan man samtidigt hålla en hög handlingsberedskap inom den ekonomiska politiken. Av annan karaktär är de övriga åtgärder som utskottet förordar. Subventionen av vissa baslivsmedel per den 1 april ger ett köpkraftstillskott under de närmaste tolv månaderna på 560 miljoner vid en mervärdeskatt på 12 procent. Tillskottet per den 1 juli, som syftar till fortsatt prisstopp på baslivsmedel, har samma karaktär av mera permanent konsumtionsstöd och har ur den synpunkten inte något direkt samband med den aktuella konjunkturpolitiken. Storleken av det tillskott som kan behövas per den 1 juli för att hålla konsumentpriserna oförändrade har inte nu kunnat fastställas, eftersom de blir en följd av de pågående jordbruksprisförhandlingarna. Till den frågan får riksdagen anledning återkomma när prisregleringspropositionen ligger på kammarens bord. Utan att den pågående jordbruksutredningen har haft en chans att ta ställning till frågan om en s.k. mellanprislinje har utvecklingen fört oss dithän, och i det relativt nära perspektivet får man alltså räkna med att över 2 miljarder kronor nästa budgetår på skilda vägar disponeras för att hålla priserna på vissa baslivsmedel nere. Självfallet innebär inte den väg man slagit in på att priserna på vissa baslivsmedel inte skulle kunna tillåtas stiga i framtiden eller att subventionerna på något sätt skulle öka jordbrukets beroende av politiska beslut. Det är verkligen överdrivna farhågor i en tid när världsmarknadens utveckling påminner oss om att livsmedlen är världshandelns hårdvaluta. Det extra tillskottet till barnbidraget, det förlängda barnbidraget och studiebidraget per den 1 april, som utskottet förordar, är motiverat av behovet att i detta läge utöver de generella köpkraftstillskotten ge vissa köpkraftssvaga grupper ett välbehövligt extra stöd. Samma motiv ligger bakom det extra stödet till folkpensionärerna.

Höjningen till folkpensionärerna får på motsvarande sätt ses som en diskontering av de linjer pensionsålderskommittén dragit upp. Några svårigheter att åstadkomma en bred samling bakom utskottsbetänkandet har det alltså inte funnits i dessa frågor. Förslaget om ett särskilt stöd till energibesparande investeringar har det heller inte rått delade meningar om inom majoriteten bakom utskottsbetänkandet. Restitutionen av mervärdeskatten på byggvaror har — sedan nu försäkringar givits om att det administrativa förfarandet för denna restitution skall utformas så att det smidigt går att tillämpa — också tillstyrkts av majoriteten. Redan förslaget om generell sänkning av mervärdeskatten i mittenmotionen hade en beräknad effekt på igångsättningen av bostadsbyggandet som var drygt hälften av det som nu är utskottets förslag. Ett återinförande av ett särskilt lagerstöd diskuteras i mittenmotionen, men vid en närmare analys av utvecklingen har majoriteten funnit sig böra lägga huvuddelen av konjunkturstimulansen direkt på konsumtionen, vilket inte utesluter möjligheten att åtgärden kan bli erforderlig senare. Får jag så till sist i denna koncentrerade presentation av utskottsbetänkandet bara kommentera behandlingen av motionen nr 1218 av herr Fälldin m.fl., vari begärs en utredning av arbetsgivaravgiftens användning i regionalpolitiskt syfte. Det har inte funnits möjlighet att i detta konjunkturpolitiska sammanhang tillmötesgå detta förslag, men den betydelsefulla skrivningen har dock gjorts att majoriteten förklarat sig inte ha något att erinra mot att motionens yrkande realiseras i annat sammanhang, dvs. att en differentiering av arbetsgivaravgiften utreds i ett regionalpolitiskt sammanhang. Arbetsgivaravgiftens eller löneskattens användning som ett regionalpolitiskt instrument har därmed tagit ett betydelsefullt steg framåt; jag vill konstatera detta apropå herr Burenstam Linders anförande nyss. Det är angeläget att man i regioner med utvecklingsoch sysselsättningsproblem hittar en form för att lätta denna börda på företagen. Jordbruket och småföretagen är grunden för ett decentraliserat näringsliv — det är en linje som centern länge med kraft hävdat, och det är bl.a. i omsorgen därom som vi slagit vakt om tanken att kunna differentiera arbetsgivaravgiften som ett inslag i regionalpolitiken. De osäkra ekonomiska framtidsperspektiven motiverar hög handlingsberedskap. Valutabalansen, inflationstendenserna inom och utom landet och sysselsättningen måste hållas under särskild uppsikt. Stimulanspaketet är ur denna synpunkt ett första steg i en hög beredskap, som är ofrånkomlig. Dess omedelbara effekt är sammanfattningsvis stimulans för en sedan flera år eftersläpande konsumtion, dess fördröjda effekt är en allmän stimulans av produktion och sysselsättning. Det blir självfallet nödvändigt att avstämma och fullfölja denna insats i samband med att kompletteringspropositionen ligger på riksdagens bord, och i ännu högre grad, föreställer jag mig, blir detta nödvändigt inför höstriksdagen. Penningoch kreditpolitiken måste självfallet anpassas till finanspolitiken. Det står alltmer klart att bostadsbyggandets finansiering är ett problem med så komplicerade sociala och sysselsättningspolitiska aspekter att denna del av kreditpolitiken måste isoleras från marknaden i övrigt, om inte hela kapitalmarknaden skall råka ur balans. Det finns anledning att hoppas att detta problem snart skall få sin lösning. Mot denna bakgrund förefaller det aktuella utredningsförslaget om kreditpolitikens medel föråldrat redan när det framlagts. De kreditpolitiska medlen kan inte konstrueras utifrån förutsättningarna inom en avgränsad och speciell sektor av samhällslivet. Det vore välbetänkt att låta frågan om de kreditpolitiska medlen övervägas närmare och i ett vidare perspektiv. Jag skulle därför vilja fråga finansministern om han inte skulle kunna vara beredd att tillgodose önskemålet från vissa remissinstanser, att förslaget inte skall föranleda proposition i vår utan bli föremål för förnyade överväganden. En förlängning av nu gällande lagstiftning ger både nödigt rådrum och en fullt tillfredsställande penningoch kreditpolitisk handlingsberedskap. Den omfördelning av de internationella kapitalströmmarna som följt i oljekrisens spår måste även bli föremål för åtgärder som är ägnade att trygga kapitalförsörjning i näringsliv och samhälle. Den finanspolitik som följer under närmast överblickbar tid ställer nämligen betydande anspråk på kapitalmarknaden och därmed på kreditpolitiken. Herr talman! Svensk ekonomi besitter de bästa förutsättningar att möta påfrestningarna, men härför krävs en aktiv stabiliseringspolitik och kraft och vilja bakom åtgärderna. Det är mot denna bakgrund som jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 1.

Herr talman! Det är utomordentligt betydelsefullt att man tillvaratar alla möjligheter som finns att förbättra sysselsättningsläget i stödområdena, och vi anser att det här förslaget att sänka löneskatten skulle vara av mycket stor betydelse. Jag är medveten om att det, som herr Åsling redovisade, står i utskottets betänkande att majoriteten, som nu har avstyrkt våra krav på att man verkligen skall sänka löneskatten, inte har någonting att erinra mot att frågan blir föremål för utredning i regionalpolitiskt sammanhang. Nu är det väl av stor vikt att vi i riksdagen får reda på hur detta egentligen skall tolkas — om det innebär att man har skaffat sig någon garanti för att frågan verkligen kommer att utredas och att det i de förda diskussionerna finns någonting som pekar på att man kan få gehör för de kraven — eftersom dessa motioner nu faktiskt har avvisats.

När det gäller vårt yrkande om utredning av den frågan får vi återkomma och aktualisera saken i ett regionalpolitiskt sammanhang. Det har inte funnits möjlighet att vid behandlingen av detta stabiliseringspolitiska paket föra fram och nå beslut om regionalpolitiska frågor. Till herr Werner i Tyresö vill jag säga att vpk befinner sig bortom den ekonomiska verkligheten i hela sitt resonemang om stabiliseringspolitiken. Det har illustrerats tydligt här i dag att de värderingar som vpk lägger till grund för sin ekonomiska politik inte är användbara med det ekonomiska system vi har här i landet. Effekten på priserna av en sänkning av mervärdeskatten, som nu har föreslagits, kan naturligtvis diskuteras ur många synpunkter. Ur den enskilde konsumentens synpunkt kan en sänkning av slutpriset på varan med 3,4 procent förefalla ganska blygsam i och för sig. Men faktum kvarstår att under en tidrymd av fem och en halv månader kommer de svenska konsumenterna att tillföras en ökad köpkraft med 1 500 miljoner — det torde herr Werner i Tyresö inte kunna förneka — och det måste rimligen också få en effekt som svarar mot 1 500 miljoner. Till sist vill jag, herr talman, bara erinra om att konstruktionen av stimulanspaketet ur centerns synpunkt i hög grad har dikterats av omsorgen om de köpkraftsvaga grupperna i samhället.

Herr talman! Med anledning av replikskiftet mellan herr Burenstam Linder och finansutskottets ordförande rörande differentiering av arbetsgivaravgiften vill jag säga — och jag talar då för de socialdemokratiska ledamöterna av finansutskottet — att vi är villiga att medverka till att en utredning kommer till stånd beträffande differentierad arbetsgivaravgift. Men vi har därmed inte sagt att det, oavsett vad den utredningen kommer till för resultat, skall bli en sådan differentiering. Jag vill redan nu framhålla att jag har svårt att förstå varför Cellulosabolaget eller Mo och Domsjö, för att inte tala om LKAB, skulle betala en lägre arbetsgivaravgift på grund av att de råkar befinna sig i stödområdet. Men en utredning kan vi vara med om. Jag befinner mig i den ovana situationen att här inte behöva i detalj redogöra för finansutskottets betänkande angående den ekonomiska politiken samt omfattningen och utformningen av de ekonomisk-politiska åtgärderna. Finansutskottets ordförande har redan yrkat bifall till utskottets hemställan och därmed även till regeringens proposition nr 25 i alla dess delar. Min uppgift blir endast att göra några kommentarer till vad företrädarna för oppositionen i finansutskottet har anfört i detta för det fortsatta riksdagsarbetet under året grundläggande betänkande. Utskottet har uttalat att riksdagen har att iaktta restriktivitet vid den fortsatta behandlingen av budgeten för 1974/75 med hänsyn till det långsiktiga budgetperspektivet. Jag är angelägen om att framhålla att det är något som majoriteten i finansutskottet har varit enig om att framföra och som inte får glömmas bort under de veckor som återstår av denna vårsession. Sedan vill jag instämma i vad finansutskottets ordförande anfört rörande de beskyllningar som riktats mot oss tre som förhandlade. Man har sagt att det har varit ett schackrande, och herr Werner i Tyresö talade nyss om att det har varit en spelklubb och en kohandel samt att det fanns många spelare bakom kulisserna. Ja, det har riktats många anmärkningar mot förhandlingarna, som man bl.a. har ansett vara ett ömkligt skådespel. Detta har sagts också av politiker, som i andra sammanhang framhåller att vi bör ta gemensamma tag i politiken. Likaså har det föraktfullt talats om auktion och spektakel. Jag tycker dock att vi politiker skall akta oss för att kasta sådana ord i ansiktet på varandra. Det finns alldeles tillräckligt av avoghet och misstänksamhet mot politiker över huvud taget, utan att vi själva skall bidra till det genom att betygsätta varandras arbete med nedsättande klyschor. Det är väldigt lätt att göda de antiparlamentariska stämningarna. Se bara på utvecklingen i vårt grannland Danmark! Herr Werner i Tyresö påstod att vi socialdemokrater i finansutskottet har slagit in på en borgerlig politik, och han sade att den tyngsta posten i detta stimulanspaket är den treprocentiga sänkningen av momsen. Jag vet inte på vilket sätt herr Werner då räknar. Om hela detta paket räknat på årsbasis betyder 4 145 miljoner kronor, så är 1485 miljoner kronor endast den del som svarar mot en momssänkning på 3 procent under fem och en halv månader. Hur kan 1 485 miljoner då vara den tyngsta posten av 4 145 miljoner? Nej, herr Werner, den tyngsta posten är en socialdemokratisk politik som syftar till fyra saker, nämligen stöd till barnfamiljerna, stöd till pensionärerna, förbilligade livsmedel och till att genom en momsresitution söka åstadkomma en begränsning av de nuvarande byggnadskostnaderna och därmed även en begränsning av bostadskostnaderna. Och eftersom herr Werner är engagerad just i byggbranschen borde han inte vara så nedlåtande när det gäller den delen av paketet, som på två år betyder 1 600 miljoner kronor och som även skulle kunna innebära att vi får i gång byggandet av 8 000-12 000 lägenheter, om det går som vi hoppas och tror, genom momsrestitutionen. Sedan nämnde herr Werner i Tyresö också något om mina principer, och jag vill nu tala om herr Werners och hans partis principer. Hur var det när vi socialdemokrater på hösten 1959 ansåg att vi inför 1960-talet, då så många reformer pockade på en lösning, behövde en indirekt beskattning? Genom ett intensivt upplysningsarbete i våra organisationer ute i landet lyckades vi övertyga flertalet av människorna om att det behövdes en indirekt beskattning, en omsättningsskatt av då ganska blygsam procentuell storlek. Var fanns då företrädarna för herr Werners parti här i riksdagen? Jo, på hösten 1959, när vi röstade om omsen, lade de ned sina röster. De gick ut och sade att de inte ville vara med om en indirekt beskattning. All skatt skulle tas ut direkt på inkomsten, och några indirekta skatter skulle inte förekomma. Då lade man alltså ned sin röst. I dag försvarar herr Werner i Tyresö den indirekta beskattningen. När vi 1972 ville höja den indirekta skatten från 17,65 procent till 20 procent, sade herr Werner i Tyresö också nej. Nej, tala inte om andras principer förrän ni har gjort klart vilka principer ni har själva. Herr Werner i Tyresö säger att vi borde ha stått fast vid det ursprungliga förslaget, paketet på 2,8 miljarder. Bakom det skulle vänsterpartiet kommunisterna helhjärtat ha slutit upp. I er motion 1194, som utskottet har behandlat, finns inte mindre än nio att-satser — en del av dem har herr Werner i Tyresö talat om. Inte hade ni slutit upp kring vårt förslag! Herr Werner i Tyresö säger att vi borde ha lagt ytterligare pengar på en direkt subventionering av livsmedel. Herr Werner vet lika väl som jag att det icke fanns någon majoritet i denna kammare för ett sådant förslag. Det skulle ha inneburit att vi hade gått till en lottdragning i den frågan. Men herr Werner i Tyresö vill ge sken av att det skulle föreligga en majoritet för den linjen. Herr Burenstam Linder beskyllde mig för att ha förhalat behandlingen i utskottet. Jag vet inte vad han menade med det. Vi har sannerligen behandlat de här frågorna med all den skyndsamhet som varit möjlig. Det finns också en annan del av herr Burenstam Linders anförande som det är angeläget att ta upp, nämligen vad han kallade för det socialistiska misslyckandet på bostadsområdet. När innevarande år har gått till ända har vi här i landet byggt ungefär en miljon nya lägenheter under de senaste tio åren. Vilket annat land kan visa upp någonting liknande i förhållande till sin folkmängd? Vidare anser herr Burenstam Linder att riksdagen redan nu skulle ha beslutat om det förslag som skatteutredningen om någon tid kommer att framlägga; förslaget skulle ha tidigarelagts och förts ut i praktiken redan den 1 juli. Det är intressant att höra. I andra sammanhang brukar man säga att vi tar för liten hänsyn till vad remissinstanser och andra anför. Men det här förslaget skulle man plötsligt genomföra utan att ha hört vad remissinstanserna anser om det. Detta har herr Burenstam Linder dessutom nu framfört som ett allvarligt alternativ, men det gjorde han ingalunda vid utskottsbehandlingen. Under den gångna treårsperioden har vi haft debatter om riktlinjerna för den ekonomiska politiken vid sammanlagt nio tillfällen: först debatten om finansplanen och med anledning därav väckta motioner varje år, sedan på våren debatten om kompletteringspropositionen, de motioner som väckts i anslutning till den och de motioner från den allmänna motionstiden som har uppskjutits för att behandlas i samband med kompletteringspropositionen. Dessutom har vi under enkammarriksdagens tre första år också fått en höstomgång, varvid förslag om ytterligare stimulansåtgärder har behandlats. Vid samtliga dessa tillfällen har de borgerliga partierna skrivit sig samman till en gemensam reservation. Men av innehållet i de partimotioner som har väckts kan man dra slutsatsen att dessa reservationer kommit till stånd under mycket kompromissande. Reservationerna har blivit en minsta gemensam nämnare och har haft till uppgift att utåt visa ett gemensamt borgerligt uppträdande, som skulle kunna utgöra grunden för ett regeringsalternativ. I år såg det, herr talman, ut som om det skulle bli den tionde gången vi fick en gemensam borgerlig reservation. Men då sprack den borgerliga enigheten! Regeringsalternativet flög sin kos! Jag har vid de debatter som vi fört under årens lopp påvisat att dessa reservationer naturligtvis har kunnat presenteras i finansutskottet så länge de inte skulle komma att utgöra underlag för en regeringspolitik. Men situationen är en helt annan för en regering som har att i varje läge ta ställning till ekonomisk-politiska åtgärder under den allra närmaste framtiden. Vi har från socialdemokratiskt håll gång på gång framhållit att en opposition naturligtvis har både rätt och möjlighet att uppvisa alternativ. Man kan säga: Blir inte konjunkturutvecklingen så här blir den så där — med andra ord en konjunkturbedömning som håller alla dörrar öppna. När oppositionen i fjol vår skulle rekommendera åtgärder framhölls beträffande finanspolitiken följande i reservationen: ”Utskottet vill betona nödvändigheten av att finanspolitiken tillåts spela en viktig roll i en rörlig och smidig konjunkturpolitik. I teorin antar man gärna att finanspolitiken bör kunna användas i såväl expansiv som kontraktiv riktning.” Ja, det kan man säga i en reservation, men en regering måste givetvis ta ställning till det ena eller det andra alternativet när det gäller att bedöma konjunkturutvecklingen under den allra närmast liggande tiden. Vi har gång på gång mötts av krav på alternativa konjunkturbedömningar — därför att det med sådana skulle finnas möjligheter att bättre bedöma de åtgärder som skall sättas in. När det i nationalbudgeten i år sades att konjunkturinstitutet — då det blivit litet klarare beträffande oljeläget — skulle lägga fram alternativa kalkyler, utropade en stor daglig tidning: Bryt prognosmonopolet! Man säger att man länge har krävt alternativa kalkyler, konjunkturprognoser som utgår från olika antaganden och kombinationer av antaganden; sedan får verkligheten utvisa vilken som stämmer bäst. Chansen ökar därmed för att vi skall ha en prognos som stämmer något så när bra och kan fungera som underlag för en realistisk ekonomisk politik. Det är intressant! Om man har många konjunkturprognoser kan man efteråt se vilken som stämde bäst med verkligheten. Men de som skall besluta innan åtgärderna sätts in får sannerligen vara överens om och ta ställning till vilken konjunkturprognos de anser vara den mest realistiska. Bakom detta betänkande står nu folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna. Det anses tydligen överraskande att dessa tre partier nu står bakom ett riksdagsförslag. Men det är bara 14 dagar sedan samma tre partier stod bakom riksdagens slutgiltiga ställningstagande när det gällde en ny grundlag. I båda fallen har det varit möjligt att samla en bred riksdagsmajoritet kring en fråga av stor betydelse för svenska folket. Det är en styrka för vårt parlamentariska system att så har kunnat ske. Vi kan alla beklaga att 1973 års val medförde en sådan mandatfördelning att lottning riskeras i en rad frågor. Så mycket viktigare är det då att det finns en vilja att nå lösningar i frågor som knappast kan lottas till avgörande. Jag vill gärna säga att vi från vårt håll uppskattar att den respekt för parlamentarismens spelregler och känsla för demokratins förpliktelser som finns på ömse håll fått bryta igenom de sakliga motsättningarna. Det har varit en i många hänseenden komplicerad diskussion som föregått tillkomsten av det här betänkandet. Jag delar finansutskottets ordförandes mening att detta i och för sig inte är så konstigt. Det är dock fråga om särskilda stimulansåtgärder med en omfattning av över fyra miljarder kronor — innan så stora summor plockas fram bör man diskutera igenom det hela ordentligt. Men debatten hade inte behövt bli så komplicerad som den faktiskt blev. I finansplanen i början av januari anmälde regeringen den grad av osäkerhet som präglade omvärlden och vår egen ekonomi vid den tidpunkten — oljekrisen och den därmed sammanhängande osäkerheten, frågan om vår energiförsörjning, osäkerheten om andra länders ekonomiska politik i den uppkomna situationen och slutligen osäkerheten på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen aviserade att den avsåg att återkomma till riksdagen med förslag om erforderliga åtgärder när det gällde ting av ekonomisk och politisk natur. Man ansåg att alltför många slag av osäkerhet fanns för att det skulle vara möjligt att avväga de totala insatserna avseende år 1974. Det är märkligt att den borgerliga oppositionen inte ville godta den uppläggningen av den ekonomiska politiken. Det, om något, visar väl hur skarpa motsättningarna är i svensk politik i dag trots den uppgörelse som så småningom kom till stånd. Det fanns antaganden och det fanns hypoteser och det fanns sannolikheter, men det fanns också stora risker förknippade med varje vald linje i det läge vi befann oss i vid början av januari månad. Det vittnar kanske om ett inte helt tillfredsställande ansvar för Sveriges ekonomi att i det läget inte vilja avvakta vissa viktiga informationer; i stället valde man då en konfrontationslinje. Läget klarnade emellertid mycket snabbt på vissa punkter vid månadsskiftet januari—februari. Oljetillförseln kunde bedömas med större grad av sannolikhet, LO och Arbetsgivareföreningen träffade avtal, och det som hade varit gissningar blev i hög grad troligt. Vad jag vill ha sagt är att vi verkar ovana vid att hantera problem av det här slaget. Vi är ganska fastlåsta vid att vi just i januari månad skall som genom en ödets nyck plötsligt kunna klart skåda ett och ett halvt år framåt — även i aldrig så töckenhöljda tider — därvid tolereras ingen osäkerhet. Då skall gasreglaget låsas fast, trots att vi vet hur svårt det är att bromsa när ekonomin väl fått upp farten. Filosofie licentiaten Nils Lundgren har i Ekonomisk debatt nr 1 i år anfört synpunkter på detta. Han menar att det behövs en mer rörlig stabiliseringspolitik under året, och han har rätt. Man kan rent av säga att vi redan är där, Vi har numera, som jag redan inledningsvis framhöll, en ekonomisk-politisk avstämning även varje höst. Det vill alltså synas som om, med de ambitioner vi har, vi skulle behöva allt fler stabiliseringspolitiska kontrollpunkter under året. Däremot tror jag inte att Nils Lundgren har rätt när han vill skilja ut stabiliseringspolitiken från fördelningspolitiken. Det är ju på det viset, att varje stabiliseringspolitisk åtgärd som man vidtar får fördelningspolitiska konsekvenser, och det är svårt att få utrymme för fördelningspolitiska insatser, om man inte utnyttjar de tillfällen som stabiliseringspolitiken bjuder. Så har vi socialdemokrater också sett det den här gången, Att sänka och höja mervärdeskatten skulle i ett jämlikhetsperspektiv snarast verka negativt. De som har betydande likvida medel kan tillgodogöra sig sänkningen till övermått; andra kan det kanske inte. Regeringspaketet i propositionen 25 utformades för att tillförsäkra de mest behövande grupperna en rimlig andel av de resurser som bedömdes möjliga att disponera — det blev extra pengar till barnfamiljer och till pensionärer. Återstoden användes som jag sade för att sättas in på områden som vi anser strategiska: lägre livsmedelspriser och begränsning av hyrorna i kombination med upprätthållen sysselsättning på byggområdet. Föreliggande betänkande innehåller alla dessa moment. Propositionen 25 har tillstyrkts fullt ut av folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna. Men härtill har lagts en 3-procentig sänkning av mervärdeskatten i fem och en halv månader. Vår principiella kritik mot att använda mervärdeskatten i ett sådant här sammanhang kvarstår. Genom att vi fått garantier för att sänkningen är tillfällig och automatiskt träder ur kraft den 15 september har den kunnat accepteras som en del i ett paket. Alternativet skulle ha varit en osäker lottning, eventuellt riksdagsupplösning. Det hade då inte blivit någon stimulans utan en ny valrörelse med åtföljande psykologiska ryckningar i den svenska ekonomin. Det skall också alla de ha klart för sig som tycker att uppgörelsen är otillfredsställande. Det finns, herr talman, anledning att säga några ord om svensk ekonomi i anslutning till denna debatt. Skälet till att vi i Sverige över huvud taget, i motsats till de flesta andra länder, kan diskutera stora stimulansåtgärder i vår ekonomi är att vi har en valutareserv som är så rejäl att den tål vissa påfrestningar. Och den har vi på grund av den ekonomiska politik som förts. För det skall vi veta, att vi är ute på väldigt osäker mark när vi säger att de pengar som flyter ur landet på grund av höjda oljepriser flyter tillbaka igen. Vi vet väldigt litet om hur snabbt de flyter tillbaka, och om de också flyter hit till oss i Nordeuropa. Svensk industri har i dag ett mycket gynnsamt orderläge. Omsättningen i handeln ser ut att öka snabbt, räknat i reala pengar. Den psykologiska påverkan som energikrisen haft på vår ekonomi tycks i huvudsak ha ebbat ut. Vi står alltså ganska starka. Det finns inga motiv för katastrofinsatser. Jag lyssnade med intresse när en framstående företagsledare för några veckor sedan sade att vi nu här i landet går omkring och talar om en försämrad konjunktur. Han menade att ett sådant resonemang kan ha psykologiska effekter — vi kan tala oss in i en försämrad konjunktur. Jag tror att han hade rätt i det påpekandet. Det är möjligt att den påspädning vi nu gör blir i kraftigaste laget i det aktuella läget. Det kanske vi hade funnit om vi hade haft ett lugnare debattläge än det i vilket paketet lagts fram och uppgörelsen träffats. Men vi hoppas att vi tål den här dosen, och sedan får kontinuerliga bedömningar av utvecklingen göras inför hösten. Det kanske inte finns någon anledning till alltför stor optimism om möjligheten att samlas och gemensamt ta ansvar för vad som händer i svensk ekonomi framöver — energiransoneringens utfall kan stämma till missmod. Men vi skall vara medvetna om att de ekonomiska konvulsioner som nu skakar världens industriländer — råvarubrist, energibrist och prisexplosioner — inte är lätta att häva. Problemen är i sig svåra att lösa, men det blir värre om vi låtsas som om svårigheterna är mindre för vårt land. Vi måste vara beredda att acceptera mer hårdhänta ingripanden i marknadsmekanismen än vi har varit vana vid, av det enkla skälet att marknaderna bringats ur funktion. Hittills har vårt land sluppit lätt undan genom tillgången på inhemska råvaror och genom en förutseende politik, eller vad det nu kan bero på. Men det kan bli svårare, och då krävs ett visst mått av självkontroll hos alla politiker. Det ger sig om vi har den självkontrollen. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i samtliga punkter.